Fru talman! Sten Bergheden har ställt två frågor till mig. Den första frågan är vad jag avser att göra för att stärka äganderätten för landets markägare då nya ledningsgator planeras och ska byggas i Sverige. Den andra frågan är om jag avser att ta någon form av initiativ för att tvinga elbolagen att bygga mer markkabel i stället för nya luftledningar. Äganderätten är grundlagsskyddad, och det är självklart viktigt att den som äger mark tryggt kan förfoga över den. Samtidigt kan det ibland vara nödvändigt att göra inskränkningar i den enskildes äganderätt om det behövs för angelägna allmänintressen. Elektricitet anses ofta vara av sådant allmänintresse, och därför finns det regler i bland annat expropriationslagen och ledningsrättslagen som möjliggör framkomlighet för elledningar även om ett nätföretag inte skulle komma överens med enskilda markägare längs den tillståndsgivna sträckningen. Sverige står inför ett stort behov av ökad tillgång till el i framtiden genom både ökad produktion och kapacitet i elnätet, vilket medför att nya anläggningar kommer att behöva byggas. Samtidigt är det givetvis viktigt att de byggs på rätt plats och utformas på lämpligt sätt för att bland annat minska konflikter mellan en anläggning och motstående intressen, exempelvis privata markägare. Det är Affärsverket svenska kraftnät och nätföretagen som planerar och driver elnäten i Sverige. Energimarknadsinspektionen prövar enligt reglerna i ellagen företagens ansökningar om nätkoncession för ledningar med högre spänning. Luftledningar och markkablar har båda sina för och nackdelar, exempelvis avseende driftsmässiga aspekter och olika typer av miljöpåverkan. På högre spänningsnivåer erbjuder luftledningar dock flera fördelar som är önskvärda. De medför förvisso i regel ett större markintrång och kan innebära en större påverkan på vissa motstående intressen, men luftledningar är väldigt driftssäkra och framför allt betydligt lättare att felsöka och reparera när något problem väl uppstår. Luftledningar har också en längre teknisk livslängd, och de är lättare att göra ändringar på, exempelvis om spänningen behöver höjas eller sträckningen justeras. De är dessutom ofta billigare att bygga, vilket i slutändan medför lägre kostnader för konsumenterna. Frågan om vilken teknik som lämpligen bör användas för en given ledning och i vilken sträckning den ska dras måste naturligtvis avgöras i varje enskilt fall utifrån aktuella omständigheter och möjligheter samt också bedömas mot hur ledningen påverkar sin omgivning. Huruvida markkablar eller luftledningar ska användas kan vara skiftande i olika situationer och miljöer, och det bör därför vara upp till nätägaren och prövande myndigheter att avgöra vad som är lämpligast i varje enskilt fall. Enligt miljöbalken ska verksamheter lokaliseras till den lämpligaste platsen, och den bästa möjliga teknik som rimligen kan krävas ska användas. Berörda markägare har rätt att komma till tals i planerings och ansökningsprocessen. Regeringen anser att den nuvarande regleringen på ett ändamålsenligt sätt ger markägare skydd och möjlighet att uttrycka sina synpunkter på en verksamhet samtidigt som det finns nödvändiga verktyg för att kunna bygga ut samhällsviktig infrastruktur. Hur den infrastrukturen ska utformas bör lämnas dels till dem som driver näten, dels till de tillståndsprövande myndigheterna.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om det inte var det svar jag hade önskat av en regering som har ett tydligt uppdrag att just stärka äganderätten. Det är bra att ministern konstaterar att äganderätten är grundlagsskyddad. Men i sitt praktiska arbete verkar inte regeringen bry sig om just det, för ministern säger faktiskt också i sitt svar här i talarstolen: Regeringen anser att den nuvarande regleringen på ett ändamålsenligt sätt ger markägare skydd och möjlighet att uttrycka sina synpunkter. Så säger ministern i svaret. Ministern fortsätter: Hur infrastrukturen ska utformas bör lämnas dels till dem som driver näten, dels till tillståndsprövande myndigheter. Det är inte ett ord om en stärkt äganderätt för just de som faktiskt äger marken, som man har tänkt dra ledningarna över. Detta var egentligen anledningen till interpellationen, inte att få ett svar på vad nätbolagen vill göra och att regeringen inte har tänkt göra någonting åt situationen. Fru talman! Regeringen anser tydligen att nätbolag och myndigheter kan fortsätta att köra över markägare och äganderätten runt om i landet. Regeringen sitter just nu, om man inte är klar, i förhandlingar om äganderätten. Jag hade hoppats att ministern här i dag skulle ha haft ett bättre förslag. Jag hade hoppats att de förhandlingarna skulle ha resulterat i någonting som hade gjort att ministern hade ändrat och justerat sitt svar i dag. Fru talman! Äganderätten är grundlagsskyddad. Då borde markägarna ha bättre juridiskt skydd och hjälp vid tvistemål. Samhället borde bättre utreda vilka alternativ som dragningen kräver och vilka andra alternativ som finns för att få fram ledningen. Man ska enligt miljöbalken välja bästa teknik, det vill säga mer markkabel än luftledningar. Man ska minska skyddsavstånd och intrång. I dag bygger man helst luftledningar. Man har olika anledningar till det, men en sak är att det är enkelt och att det är lite billigare att bygga. Man har också påstått att det är mindre bekymmer med detta, vilket inte stämmer. Man borde kraftigt höja ersättningarna till de drabbade markägarna. En del av de segdragna förhandlingarna är just överklaganden och rättstvister som drar iväg. Det är klart att markägare blir överkörda när du kommer in och plockar mark av dem och dessutom inte betalar mer än kanske 1,25 av värdet, vilket äts upp rätt snabbt, på ett antal år. Man drar heller inte ledningar i statliga skogar och statliga reservat. De är nämligen skyddade. Men de är inte grundlagsskyddade, som enskilda markägares äganderätt är. Staten, länsstyrelser och andra får inte dra genom statens skogar och mark. Däremot kan man gå runt reservaten, så att fler enskilda markägare drabbas. Det är helt okej. Man hotar bara markägaren: Okej, antingen går du med på detta eller så kör vi över dig i rätten, för vi får alltid rätt i slutändan. Jag hoppas ändå att de här förslagen kommer att finnas med i den äganderättsöverenskommelse som kanske kommer att presenteras inom kort och att man verkligen stärker äganderätten, vilket var kravet från riksdagen. Ministern påstår också att det blir mindre skador på luftledningar. Det är, enligt en rapport från ENTSO-E, inte sant. Markkablar har färre fel per kilometer än luftkablar och har dessutom högre tillgänglighet. Jag rekommenderar ministern att läsa rapporten. Dessutom har Danmark tagit beslut om att alla nya ledningar ska byggas med markkabel. Det finns säkert undantag också i Danmark, men Sverige borde kanske titta på vad Danmark gör i frågan. Vad tänker ministern göra för att stärka äganderätten?
Fru talman! Precis som interpellanten själv sa i talarstolen har Sverige ett starkt skydd för äganderätten. Precis som interpellanten också nämnde har vi över tid ökat ersättningen till de markägare som blir utsatta för markintrång tack vare angelägna intressen. Sten Bergheden tror att han vet bättre än Svenska kraftnät hur ledningarna ska dras, han vet bättre än Energimarknadsinspektionen hur de ska dras och han vet bättre än domstolar hur de ska dras. Beviset för Sten Berghedens allsmäktiga vishet på området är en lösryckt siffra ur en rapport. Det finns en mängd olika faktorer som gör luftledningar till ett bättre alternativ för den som drar en högspänningsledning. Det finns väl dokumenterat i forskningen. Det finns också ett antal vägledande domstolsbeslut i frågan. Det är alltså ingenting vi behöver diskutera i riksdagens talarstol. Jag har två frågor till Sten Bergheden. Det är så att Sverige elektrifieras. Vi ska bygga ut ny kraftproduktion, vi ska göra en klimatomställning och vi ska bygga batterifabriker, kanske till och med i Sten Berghedens egen valkrets. För alla de projekten behövs elledningar. I dag tar det mellan 8 och 15 år att bygga en elledning. Hur mycket längre tid tror Sten Bergheden att det tar att bygga en elledning med hans förslag? Och hur mycket längre ska Västsverige få vänta på att en ny batterifabrik ska byggas eller på att ny elproduktion ska komma på plats? Jag har också en annan fråga till Sten Bergheden. Runt om i Sverige har moderata kommunpolitiker stoppat vindkraftsparker och annan ny elproduktion. Man har stoppat elledningar. Kan Sten Bergheden nämna en enda moderatstyrd kommun som inte har stoppat en elledning?

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Det är lite märkligt att jag ska stå här och förklara för ministern vad som har hänt. Det är klart att ni har problem när det gäller att bygga nya ledningar från norr ned till söder. Ni stänger av två kärnkraftverk i Ringhals och skapar problem i hela södra Sverige med gigantiska höjningar av elpriser och annat, och sedan står ni och lyfter över frågan till oss. Ni har ju skapat detta problem. Ni har skapat kraftbrist i södra Sverige. Nu räknar ni med att dra nya ledningar, vilket är nödvändigt för många olika delar. Men vid dragning av de nya ledningarna behöver man också väga in att ta hänsyn till markägarna och äganderätten. Men det är ni som har skapat elbristen. Det är ni som har skapat det stora behovet av att dra de stora ledningarna genom landet. Jag vet också från min egen valkrets hur regeringen och myndigheter jobbar aktivt för att stänga ned de småskaliga vattenkraftverken. De producerar inte mycket, men de bidrar ändå. Det är klart att man får problem om man stänger ned kraft och ska dra ny kraft från norra Sverige och sedan försöker skylla på den gamla regeringen. Och problem ska man ha när man bär sig åt på ett sådant sätt och försätter landet i en sådan situation. När jag har studerat detta har jag också fått veta något märkligt. Vi köper markledningar från Korea. Men vi i Sverige kan inte själva reparera markledningarna, utan vi får vänta in koreaner som kommer till Sverige med flyg för att laga ledningarna. Det är klart att det tar tid och att det skapar kostnader när det gäller markledningar. Det är en sak som ministern skulle kunna kolla direkt. Varför kan vi inte ha ledningar i marken som vi själva klarar av att sköta och reparera i den takt som behövs utan att det ska behöva komma personal från Korea till Sverige? Det är ju också en brist om vi hamnar i en krissituation och inte kan få hit folk för att reparera våra ledningar. Det här borde ministern ta tag i omgående. Jag tog dessutom upp en annan sak. Länsstyrelser och kommuner kan säga nej till elledningar, men markägaren är den som drabbas hårdast i de här lägena. Man går till och med runt reservaten, för att regeringen vägrar att låta ledningar dras genom statliga skogar och statliga reservat. Det är lättare att köra över markägarna. När det gäller att jag skulle veta bättre än kraftbolagen är det klart att kraftbolagen är måna om att behålla detta. Man betalar en relativt låg ersättning och kör över markägarna. Det är markägarna som får stå för kostnaden. Då frågar jag ministern vad han har tänkt göra för att stärka äganderätten i Sverige, som är grundlagsskyddad. Men ministern har inget svar utan hänvisar till kraftbolagen, till att det är de som löser detta. Regeringen sätter sig på läktaren och tittar på medan de kör över den ena markägaren efter den andra. Det är allvarligt. Fru talman! Jag vill gärna ha ett svar från ministern. Hur ser ministern på att kunna dra kraftledningar genom reservat, statliga skogar och annat? Är de fredade från att ta ansvar nu när vi behöver nya elledningar på grund av nedstängd elproduktion men också för att vi behöver mer el och mer nät i Sverige?
Fru talman! Låt mig först rätta Sten Bergheden när det gäller en ganska viktig sak. Vi har ett elöverskott i Sverige på ungefär 35 terawattimmar. År 2010, när Moderaterna ledde regeringen, hade vi underskott på el. Då var vi beroende av import. I dag exporterar vi el. Det borde Sten Bergheden glädjas åt. Sten Bergheden låtsas vidare som att han inte känner till vad naturreservat är. Jag tror inte att jag behöver berätta för Sten Bergheden att målet med naturreservat är att skydda naturen från ingrepp. Det är därför man inrättar naturreservat. Där tror jag inte att vi och Moderaterna har olika uppfattningar, även om Sten Bergheden låtsas som att det är fallet. Sten Bergheden ställde en fråga till mig om äganderätten. Jag ska gärna svara på den. Vi har det skarpaste skydd man kan ha för äganderätten. Den är grundlagsskyddad, och den prövas i ett fristående och kanske ett av de bästa rätts och domstolssystem som finns i världen. Den prövas inte av mig och inte av Sten Bergheden utan av fristående domstolar i ett rättssamhälle. Det är en ordning som jag tror att vi ska vara glada för. Fru talman! Jag noterar att Sten Bergheden inte svarar på någon av mina frågor. Därför ska jag repetera dem, så att Sten Bergheden får en chans att svara. Det var säkert bara ett förbiseende från Sten Berghedens sida, eftersom han är så mån om att jag ska svara på hans frågor. Min första fråga är: Finns det en enda moderatstyrd kommun som Sten Bergheden känner till som inte har stoppat att det byggs en elledning? Den andra frågan är: Hur mycket längre tid kommer det att ta att med Sten Berghedens förslag bygga de elledningar som bland annat behövs för Västsveriges batterifabriker? Det är elledningar som också behövs för att bygga ut ny energiproduktion, för att Northvolt ska bygga Europas största batterifabrik i Sverige eller för att Hybrit ska göra världens första koldioxidfria stål. Företag och näringsliv behöver få veta hur mycket längre tid de måste ha i sin planeringshorisont om Sten Berghedens förslag riskerar att gå igenom.

Fru talman! Det är klart att vi behöver fler elledningar, men det är just det min interpellation i dag har som syfte. Jag ville höra av ministern hur han hade tänkt förstärka äganderätten när nya ledningar ska dras fram genom Sverige, men då hänvisade ministern till nätbolagen och myndigheterna och sa att han litar på dem. Det här har markägarna där ute insett. De sitter själva i rättegångar och har ingen chans att klara av dessa delar. Visst är det helt rimligt att samhället måste gå framåt i vissa lägen, men vad har markägarna för skydd för sina grejer? Vilka ersättningar får de för sina marker? Vilket grundlagsskydd har de i grund och botten för sina marker? Fru talman! Jag fick också svar av ministern att naturreservaten är skyddade. Man kan alltså inte låta en mark eller luftledning gå genom ett större naturreservat, eftersom det är mer värdefullt än vad alla privatägda marker runt omkring hela reservatet är. Är det inte rimligt att regeringen och samhället tar ett visst ansvar och bidrar i denna situation i stället för att belasta landets markägare med mer intrång? Det går att lägga mer markkabel, men ministern avstår från det och lämnar över detta till - just det, fru talman - myndigheter och nätbolag att lösa. Regeringen tänker inte skydda markägarna eller stärka äganderätten trots att detta var ett uppdrag från Sveriges riksdag att genomföra. Regeringen tänker alltså inte stärka äganderätten.
Fru talman! Tre gånger fick Sten Bergheden på sig att svara på två enkla frågor. Han klarade inte ens av att besvara en fråga. Jag har besvarat Sten Berghedens samtliga frågor. Det säger väl lite om hur stark hans argumentation är. Fru talman! Även om Sten Bergheden vill göra tiden för elledningsdragningar längre, även om han låtsas ha en annan process än den regeringen har och även om han låtsas som att grundlagsskydd inte är grundlagsskydd har han inte en särskilt annorlunda politik. Hans förslag kommer att förlänga byggnadstiden för ledningar med, vad vet jag, kanske två tre år. Sten Bergheden kunde själv inte svara på den frågan. Han vill dock att förslagen ska prövas i samma domstol eftersom han vill att de ska prövas utifrån samma kriterier. Moderaterna vill inte att riksdagen ska göra teknikval för elledningar, och inte heller Sten Bergheden vill att riksdagen ska göra teknikval för elledningar. Detta är något som han bara låtsas vilja, fru talman, när han står i riksdagens talarstol och tror sig enkelt kunna möta kraven från väljaropinionen i hemvalkretsen.